Herr talman! Inom finansutskottet är vi eniga om att tillstyrka propositionens förslag om fortsatt valutareglering under ytterligare ett år. Enigheten gäller utskottets hemställan under punkterna 1 och 2. I punkten 3 hemställer utskottets majoritet om avslag på tre motioner, varav en väckts under den allmänna motionstiden och de båda andra i anledning av propositionen 42. Här är vi alltså inte överens, utan en reservation har fogats till betänkandet. I stället för att hålla ett långt anförande skall jag bara citera några rader ur reservationen: ”Att utskottet i nuvarande läge tillstyrker propositionen innebär inte något ställningstagande till förmån för ett bibehållande av den nuvarande valutaregleringen på längre sikt. Så snart tillfälle åter yppar sig är det angeläget att ånyo liberalisera den svenska valutapolitiken. Härigenom skulle svenska företags konkurrensförmåga på internationella marknader förstärkas. Därmed förbättras möjligheterna att hålla en hög och jämn sysselsättning.” Vi reservanter har också anfört några synpunkter beträffande terminsbetalningar: ”Utskottet noterar att överläggningar mellan riksbanken och Bankföreningen pågår om en utvidgning av möjligheterna till terminsaffärer i valutor. Det bör understrykas att det med nuvarande oroliga förhållanden på valutamarknaden är betydelsefullt att förbättrade villkor i dessa avseenden skapas.” För att förbereda en framtida liberalisering av den svenska valutalagstiftningen bör en översyn av densamma påbörjas redan nu. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som jag avgivit tillsammans med fem andra ledamöter i utskottet.
Herr talman! Efter det föredömligt korta anförande som herr Löfgren hållit skall jag också försöka att inte utnyttja den tillmätta tiden på fem minuter. Den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 19 är mycket försiktigt hållen, såväl i motiveringen som i klämmen, och jag tycker att den försiktighet som reservanterna ådagalägger är klädsam. Det är ju en mycket viktig ekonomisk fråga för vårt land som det här gäller. Jag skulle också kunna citera det avsnitt ur reservationen som herr Löfgren åberopade, där det sägs att det ställningstagande som nu sker inte innebär att man för framtiden har accepterat bibehållandet av den nuvarande valutaregleringen. Det är ju inte fråga om det heller, utan vad det gäller är att förlänga den med ett år från den 1 juli 1972 t.o.m. den 30 juni 1973. Nästa år får riksdagen på nytt ta ställning till frågan och pröva huruvida man då skall behålla valutaregleringen i nuvarande omfattning eller om det finns möjligheter till en uppmjukning. Såvitt jag kan förstå är det ingen som önskar att man onödigtvis skall ha en strängare valutareglering än vad som behövs vid olika tidpunkter. Men det finns kanske ändå skäl att erinra om att vi 1969 hade en mycket kraftig åderlåtning av valutareserven. De åtgärder som då fick vidtas för att återställa balansen var ju ganska långtgående och utgjorde en ganska besk medicin. Man fick återställa balansen i våra utrikesbetalningar kanske till priset av en minskad sysselsättning i landet. Samtidigt som vi nu glädjande nog kan konstatera att vår valutareserv uppgår till ca 6 miljarder, får vi inte glömma bort att stora risker fortfarande föreligger för nya valutapåfrestningar. Oron på valutamarknaden är på intet sätt avvärjd. Det känner vi alla till. Den kris som under fjolåret seglade upp i fråga om det internationella betalningssystemet är ju ett observandum för att man inte skall gå för drastiskt till väga. Som utskottet framhåller i betänkandet är valutaregleringen fortlöpande föremål för anpassning efter de ändrade förhållanden som kan uppstå. Det är inte fråga om en fastlåsning i de här sammanhangen. Som utskottet har påpekat genomfördes i april i fjol och i februari i år betydande lättnader i fråga om tillståndsgivningen för återköp av svenska värdepapper från utlandet och vidgade möjligheter för svenska emigranter att föra ut valuta ur landet. Enligt vad jag har inhämtat räknar man med att den liberalisering som skedde i februari i år kommer att innebära ett valutautflöde ur landet på ca 100 miljoner kronor. Det är alltså ändå ganska betydande lättnader som har skett på det här området. I övrigt har OECD godkänt en fortsatt tillämpning av de svenska undantagsbestämmelserna vid den granskning som organisationen har gjort beträffande kvarstående svenska valutarestriktioner. Med hänsyn till de här omständigheterna och det förhållandet att den nu aktuella förlängningen av valutaregleringen, som jag tidigare sade, är begränsad till ett år fram i tiden har inte finansutskottet funnit det motiverat att vidta den översyn av valutalagstiftningen som reservanterna yrkar på. Jag yrkar följaktligen, herr talman, bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Endast några ord. Som herr Jansson har sagt yrkar vi reservanter inte på att man nu skall vidta ändringar, men vi tycker att det kunde vara angeläget att man påbörjar en översyn av valutalagstiftningen. Det är en hel del krångliga bestämmelser som det tar tid att komma till rätta med, och därför skulle det enligt vår uppfattning inte skada att man påbörjade en översyn för att vara någorlunda beredd, när den dagen kommer att man kan lätta på dessa bestämmelser.
Herr talman! Det kan väl ligga någonting i vad herr Löfgren säger. Onsdagen den Men nu är det ju så att Sverige inte är ensamt om att ha undantagsbe 26 april 1972 stämmelser på det här området. Av OECD:s 20 medlemsländer har inte mindre än 16 stycken sådana undantagsbestämmelser. För Sveriges del uppgår antalet undantag till 17, varav 2 är föranledda av andra skäl än bestämmelser i valutaregleringen. Om man gör ett plock bland medlemsländerna i OECD finner man att Australien har gjort 13 undantag från de här bestämmelserna, Danmark 16, Finland 18, Irland 17, Italien 14, Norge 20, Portugal 28, Spanien 21 och Storbritannien 16. Det är alltså inte på det sättet att Sverige skulle vara ensamt i de här sammanhangen, utan vi har sällskap med andra länder som har velat skydda sina valutor på motsvarande sätt genom undantagsbestämmelser. Vidare finns det betydande industriländer som inte har gjort några åtaganden alls i de här sammanhangen. Canada exempelvis har inte gjort det och inte heller Grekland, Turkiet och Island. Detta är således inte bara en svensk angelägenhet, utan man får rimligtvis hoppas att, om vi skall följa bestämmelserna strängare och ha färre undantag, även andra länder inom OECD har en ambition att göra på samma sätt.

Herr talman! Reservanterna när det gäller det här utskottsbetänkan Onsdagen den det anser att en översyn av reglerna för avdragsrätt vid dubbel bosättning 26 april 1972 bör ske. De nu gällande bestämmelserna är från 1963, och det har sedan dess ägt rum så stora förändringar i samhället att dessa bestämmelser Avdrag för ökade blivit föråldrade. Urbaniseringen och omflyttningen av arbetskraften har — !evnadskostnader m.m. starkt ökat under de senaste åren, och det är vanligt att av brist på sysselsättning endast korta anställningar kan erhållas. Vi vet att det har skett så mycket inom näringslivet — dels genom rationalisering, dels genom nedläggning av företag — att människor, trots arbeten som tidigare många gånger räknats som mycket säkra, plötsligt står inför situationen att de måste söka sig till andra orter för sin utkomst.

Det kan dessutom vara ett samhällsintresse att den gamla bostadsorten behålles, då man därigenom vinner den fördelen att utflyttningskommuner inte minskar sitt befolkningstal och att den kommun där arbete ges inte tvingas till investeringar utan de samhällsinvesteringar som redan gjorts i den skattskyldiges hemkommun kan utnyttjas. Det skattebortfall som kan uppstå för det allmänna kommer att kompenseras av besparingar till följd av att de investeringar inte behöver göras som omflyttning av familjer medför. För den enskilda människan gäller det betydligt mer än skattelindringen. Att ges de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bo kvar i en invand miljö är betydelsefullt, och för många människor betraktas det kanske som en stor olycka att vara tvungna lämna en invand miljö, att tvingas flytta till ett annat ställe. Men de tvingas till detta, och man kan förstå att de i det längsta vill bo kvar i sin miljö och kanske pendla till den nya arbetsplatsen som ofta befinner sig på rätt långt avstånd, varför det måste bli dubbel bosättning. Kan inte avdrag beviljas för kostnaderna vid en sådan dubbel bosättning bortfaller för allt för många valmöjligheten härvidlag. De tvingas helt enkelt att flytta, och det kan ju inte vara förenligt med en human syn på arbetstagarna och deras förhållanden. Herr talman, med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Frågan om rättvisare och liberalare regler för avdrag beträffande kostnader för intäkternas förvärvande vid arbete å annan ort än hemorten har i riksdagen varit föremål för diskussioner under många år, och problemet blir större och större för varje år. Den socialdemokratiska majoriteten har låst sig i en snäv och konservativ uppfattning i denna fråga. Statsrådet Palme fick under 1970 års valrörelse i radions väktarpro 153 gram en fråga i denna sak, och han lovade då att han skulle aktualisera förändringar till, som vi väl hoppades, det bättre. Men ingenting har hänt. Det var tydligen inte ett svar som förpliktigade till kommande insatser. Den som inte kan få arbete på hemorten måste i första hand söka sig till de stora regionerna i landet och tvingas då också att senast efter två år flytta dit, om han inte skall få alltför orimliga kostnader till följd av dubbel bosättning. Det måste vara riktigt med ändrade regler och rimligt avdrag vid beskattningen för just dessa fördyrade levnadskostnader också sedan den nu maximala tiden, två år, har gått. De undantag som man ofta hänvisar till i diskussionerna tillmäts inte nämnvärd betydelse vare sig i taxeringsarbetet eller i skattedomstolarna. Detta har icke minst bekräftats i mitt län genom det utslag som de s.k. pendlarna i Rättvik nu har fått; de har vägrats avdrag för både resor och ökade levnadskostnader på grund av sitt arbete i Stockholmsregionen. Det måste vara orimligt i vårt alltmer rörliga samhälle att inte skattereglerna anpassas till de nya förutsättningarna. Kravet på skattereglerna bör enligt mitt sätt att se vara att de skall verka rättvist, att de på sitt sätt skall vara neutrala, att de skall vara enhetliga och att de skall kunna tillämpas så enhetligt som det över huvud taget går. Vi vet alla hur det är att bryta upp från en invand miljö, och vi vet också vilka konsekvenser det blir i den bygd som man lämnar och som inte har kunnat erbjuda sysselsättning och utkomst. Det krävs även stora samhälleliga insatser för familjen i den nya ort som man tvingas flytta till; det har nämnts belopp på 300 000 kronor, kanske mera. Vi är överens om att näringslivets intressen skall vägas mot samhällets intressen. Lika självklart tycker jag det är att skattelagstiftningen på det här aktualiserade området anpassas till detta synsätt. Ett rimligt avdrag vid beskattningen för kostnader för s.k. pendlare måste framstå som ett angeläget rättvisekrav i det moderna samhället. Vi skulle också därmed vinna den valfrihet som måste vara ett riktmärke i allt vårt arbete.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

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 19 behandlar fyra motioner, varav två har resulterat i en till betänkandet fogad reservation. Dessa båda motioner avser frågan om rätten till avdrag vid inkomsttaxeringen för ökade levnadskostnader i samband med s.k. dubbel bosättning. Denna fråga är ingalunda ny utan har behandlats av riksdagen under en följd av år. Reservanterna har nu redovisat sina uppfattningar utan att något nytt i sak har kunnat tillföras debatten, och jag tror inte att jag heller har så stora möjligheter att redovisa några nya infallsvinklar på den här skattefrågan. Vi har skilda uppfattningar. Enligt utskottsmajoritetens mening lämnar de nuvarande bestämmelserna möjlighet att medge avdrag då verkliga skäl härför föreligger. Man kan uttrycka det så att avdragsrätt föreligger om det finns tvingande skäl till det dubbla boendet. Om däremot den skattskyldige av privata skäl föredrar att bo på två håll så anses inte merkostnaderna avdragsgilla.

Motivet för att bevilja avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning är alltså att den dubbla bosättningen är absolut nödvändig för intäkternas förvärvande. Om det däremot går att bosätta sig på den ort där man har sitt arbete men vederbörande föredrar att bo kvar på sin gamla hemort, så är detta den skattskyldiges ensak. Nu vill motionärerna och även reservanterna ha liberalare regler och menar tydligen att det skall föreligga möjligheter för den skattskyldige att välja bostadsort samt att den merkostnad som uppstår därigenom skall gottgöras genom avdrag vid beskattningen. En sådan uppfattning strider mot den princip som vi tidigare har tillämpat, att det är den skattskyldiges ensak vilka privata levnadskostnader han skaffar sig. De är nämligen inte avdragsgilla. Det är naturligtvis riktigt som här har sagts av herr Larsson i Umeå och herr Boo att den snabba strukturomvandlingen medför att allt fler människor tvingas bryta upp från hemorten och söka sig arbete på annan ort. Men jag tycker att man gör sig skyldig till en förenkling av den här problematiken, när man utgår från att det är en fördel om människorna stannar kvar i hemorten och även utgår från att hemorten är belägen i glesbygden.

Det gäller ju för oss att skapa ett underlag för den sociala servicen osv. Man kan alltså inte anse för givet att det från allmän synpunkt är mest lämpligt att den som tar anställning på annan ort också bor kvar i sin gamla hemort. Företagsnedläggningar och inskränkningar inom näringslivet inträffar ju inte så sällan på industriorterna — det är oftast där det händer. Vi har därigenom fått en omfattande pendling mellan tätorter, och frågan är om det är en så särdeles rationell ordning, som vi skall uppmuntra genom skatteavdrag, att man pendlar mellan olika tätorter. Någon måste ju också betala de skattelättnader som föreslås i motionerna och i reservationen.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 Utskottet delar motionärernas uppfattning att ett missbruk uppenbarligen har ägt rum genom att högre traktamentsbelopp än vad det statliga resereglementet medger utbetalats av vissa kommuner och att detta måste stävjas. Nu vet vi att såväl Kungl. Maj:t som Svenska kommunförbundet har sin uppmärksamhet riktad på problemet, och det finns förhoppningar om att det skall gå att lösa. Däremot har utskottet inte kunnat biträda den motion som reser kravet om skatteavdrag för ökade levnadskostnader i samband med dubbeltjänstgöring. Även om syftet med motionen är gott — man vill underlätta rekryteringen av studieledare — menar utskottet att dessa problem får angripas på annat sätt än genom skattelagstiftningen. Med det anförda ber jag alltså att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Bara ett par ord. Herr Carlstein säger att om det föreligger tvingande skäl, så medges rätt till avdrag för fördyrade levnadskostnader även efter de två åren. Jag upprepar dock, att den möjligheten används mycket restriktivt. Jag har tidigare här i riksdagen berättat om fall då vederbörande varit sjuk, men då avdrag ändå inte medgivits. Det kan anföras många sådana fall i verkligheten. Jag tror att vi måste få en ny syn på dessa frågor. Självfallet skall avdrag inte medges, om det inte föreligger några fördyrade kostnader. Även efter dessa två år som skall vara grunden för om avdrag skall medges eller inte måste det alltid ligga kostnader i botten. Denna valfrihet, eller denna nya syn måste vi säkerligen så småningom acceptera. Vidare är det utomordentligt viktigt för en bygd att ha en befolkningsram. Personligen hoppas jag att den regionalpolitiska diskussion vi för och den målsättning som vi så småningom skall fastlägga just skall ha befolkningsramarna som underlag för servicen och verksamheten i en bygd. Och då, herr Carlstein, är det väsentligt att människorna är bosatta där. Därför måste vi också se till att vi så långt det går följer upp denna befolkningspolitiska målsättning med utkomstmöjligheter i hemorten. Jag menar, herr talman, att en reformering i den riktning som motionen syftar till är en angelägen och rättvis sak och någonting som måste komma.
Herr talman! Herr Boo säger att han kan anföra många exempel på en snäv tillämpning av de bestämmelser det här gäller. Ja, men det finns säkerligen också många exempel på generösa tillämpningar. Och jag är inte alldeles övertygad om att inte möjligheterna i många fall har utnyttjats litet väl mycket. Det är nog anledning att tillämpa dessa bestämmelser strikt, och jag tycker det är riktigt att försöka hålla igen på förmånerna i skattelagstiftningen. Sedan sade herr Boo att vi skall försöka upprätthålla befolkningsramarna i glesbygderna, och det tycker jag också att vi skall göra. Men jag tror inte att vi kommer ifrån svårigheterna den vägen. Problemen får nog angripas på annat sätt. Det gäller bl.a. att försöka skapa arbetstillfällen och därigenom behålla folket på en ort; vi skall inte lösa problemen genom att människorna åker omkring och skaffar sig vissa förmåner med skattelagstiftningens hjälp. Dessutom har dessa skatteavdrag den olägenheten att värdet av dem blir beroende på var man ligger i inkomsthänseende. Även av det skälet är de en mindre tilltalande lösning av det problem vi här rör oss med.
Herr talman! Nej, herr Carlstein, man skaffar sig inte här förmåner genom skattelagstiftningen, utan man kan inte utnyttja de förmåner man borde ha. Jag vill självfallet understryka värdet av att man skaffar sysselsättning åt människorna i alla bygder ute i landet, och vi skall göra vår insats för att ge innehåll åt den målsättningen. Slutligen är det så att den som lever i en bygd där många har vägrats avdrag upplever detta på ett alldeles särskilt sätt. Jag rekommenderar herr Carlstein att ta kontakt med sin partivän redaktören för Dala-Demokraten. Han har under många år drivit den bestämda linjen att det måste ske en reformering av lagstiftningen på detta område i den riktning som vi har angivit i motionen.

Herr talman! I den allmänna debatten är de flesta angelägna att tala om att näringslivet bör ha tillgång till ett riskvilligt kapital. Den vanligaste vägen att tillföra företagen detta är genom lån. Det blir nämligen billigare än en aktieteckning. På det lånade kapitalet behöver man bara erlägga vanlig ränta. Utdelningen på aktiekapitalet måste däremot betalas av redan beskattade pengar. Först skall bolaget betala 50 å 60 procents skatt — utom i de fall där Annell-lagen kan tillämpas, då avdrag med 5 procent får göras. Sedan får även den som erhåller utdelningen betala skatt, och då 60 å 70 procents inkomstskatt numera är det vanligaste återstår därefter inte mycket av vinsten. Det blir på grund av denna dubbelbeskattning mycket dyrt för företagen att ordna sin kapitalförsörjning via aktieteckning. Inte minst för de anställda är det av stor betydelse att man skapar stabila företag som i större utsträckning än nu har tillgång till aktiekapital. Det är därför som vi funnit anledning att även i år väcka denna motion. I betänkandet behandlas även en motion som syftar till införande av indexreglering vid beräkning av utskiftningsskatten vid aktiebolags likvidation. Det innebär i korthet att man tar hänsyn till att det kanske är många år — i en del fall årtionden — sedan aktiekapitalet betalades in. Det är naturligtvis i sådana fall helt orimligt att göra en vanlig avräkning Nr 67 utan något som helst hänsynstagande till den penningvärdeförsämring Onsdagen den som skett under denna långa tid. Det måste därför vara rimligt att man 26 april 1972 försöker skapa ett system för indexreglering. — Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen. Avveckling av dubbelbeskattningen av
Herr talman! Då dessa frågor ingår i företagsskatteberedningens 771. 7. utredningsuppdrag och då vi under många år har diskuterat dem inskränker jag mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag som motionär i frågan om medborgarvittnen vid polisförhör uttala min tillfredsställelse över utskottets enhälliga beslut, där man förutsätter att Kungl. Maj:t inom kort skall pröva frågan om sådana medborgarvittnen. Utskottets beslut är en kompromiss, men det innebär att motionärernas syfte i väsentlig grad har tillgodosetts. Sedan vill jag säga några ord om anslagen till de allmänna underrätternas — tingsrätternas — verksamhet. Någon motion föreligger inte i denna fråga, och jag ämnar inte heller framställa något yrkande om avvikelse från utskottets hemställan. Men jag vill ändå i korthet påpeka den ökande eftersläpningen i rättsskipningen i tingsrätterna med alla de olägenheter denna för med sig. Av statsverkspropositionen, bilaga 4, s. 49, framgår att tingsrätternas målbalans stadigt har ökat under de senaste åren. Det är främst fråga om brottmål av olika slag, äktenskapsmål och allmänna tvistemål. Utvecklingen innebär att de mål som inte behandlas med särskild förtur, såsom mål mot häktade, kan bli liggande månad efter månad i väntan på att domstolen skall få tid att ta upp dem till avgörande. Man kan kanske föreställa sig vad detta innebär för den som går och väntar på domstolens avgörande om en brottslig handling skall leda till fängelsestraff eller inte eller för föräldrar, som tvistar om vem som skall ta hand om barnen efter en skilsmässa, eller för den som skadats i en olycka och väntar dom på skadestånd. Jag förstår att det ansträngda statsfinansiella läget gör restriktivitet nödvändig även på detta område av statens verksamhet. Men jag vädjar till justitieministern att noga undersöka möjligheterna att under det kommande budgetåret ställa extra personalresurser till domstolarnas förfogande och att vid nästa budgetbehandling söka få till stånd en påtaglig förstärkning av underrättsorganisationen. Herr talman!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

Herr talman! I propositionen 21 föreslås att nedre justitierevisionen skall upphöra som en självständig myndighet och att dess föredragande och kansliorganisation skall inordnas i högsta domstolen. Detta är väl en förändring som man kan hälsa med tillfredsställelse, eftersom den betyder att en nu kanske något föråldrad organisationsform kommer att moderniseras. Får jag, herr talman, helt kort säga några ord om de frågor som behandlas i utskottets hemställan under punkterna A, B och E, dvs. de frågor som tas upp i motionen 1499. Nr 67 I vad först gäller tiden för förordnande som högsta domstolens Onsdagen den ordförande så finns i 1946 års lag om högsta domstolens sammansättning 26 april 1972 och tjänstgöring det stadgandet att ett av justitieråden skall för sin —Z tjänstetid utses att vara högsta domstolens ordförande. Stadgandet Högsta domstolens tillkom — i vad gäller att förordnandet skulle ske för tjänstetiden — på kansli, m.m. riksdagens initiativ för att markera vikten av att högsta domstolens ordförande skulle, som man sade, ”inta en ledande och självständig ställning såväl inåt som utåt”. Motsvarande skulle i allt väsentligt gälla också de särskilda avdelningsordförandena. Nu upptar inte propositionen någon bestämmelse om att dessa förordnanden i framtiden skall ske för tjänstetiden, och därav följer att de kan komma att meddelas tills vidare eller för viss annan tid än vederbörandes tjänstetid. Den ändringen anser vi motionärer — och här har vi fått stöd av reservanterna i utskottet — att det saknas motiv för. Också lagrådet har ifrågasatt lämpligheten att ta bort bestämmelsen om förordnande för tjänstetiden. Vad är det då som gör att man från olika håll vill behålla bestämmelsen? Jo, det är behovet av att värna om den ledande och självständiga ställning som högsta domstolens ordförande, vilket också departementschefen säger i propositionen, skall inta. Det är otvivelaktigt så, att om man tar bort bestämmelsen om förordnande för tjänstetiden, så innebär det en förändring i förhållande till gällande rätt som, såvitt jag förstår, kan komma att betyda att ordförandens självständighet både inåt och utåt, och kanske särskilt i förhållande till den styrande makten, minskar. Det justitieråd som förordnas till ordförande kan för sina åtgärder som domare i högsta domstolen inte ställas till svars på annat sätt än 101 och 103 §§ regeringsformen stadgar, men han kan för sina åtgärder som ordförande i högsta domstolen — under förutsättning att han är förordnad tills vidare — entledigas från uppdraget som ordförande. Det är mycket sannolikt att ett sådant förfarande skulle uppfattas så, att den styrande makten ger en reprimand för att vederbörande justitieråd i sin egenskap av ordförande kanske har varit ur den styrande maktens synpunkt obekväm eller visat alltför stor självständighet. Om man vill låta högsta domstolens ordförande behålla den ställning han fick genom 1946 års beslut, bör den här bestämmelsen behållas, och eftersom 1946 års lag nu upphör bör stadgandet föras över till rättegångsbalken. Vad jag här sagt gäller i tillämpliga delar också avdelningsordförandena. Den andra frågan, herr talman, är upptagen under punkten E i utskottets hemställan och gäller anställningsformen för revisionssekreterarna, som ju är föredragande i högsta domstolen. För närvarande finns det 35 revisionssekreterartjänster. Av dem är 27 ordinarie och 8 extra. Nu föreslår departementschefen att antalet tjänster skall sättas till 34 och att tjänsterna för revisionssekreterare och övrig personal i högsta domstolens kansli skall inrättas som extraordinarie eller extra. Motionärer och reservanter anser inte att tillräckliga motiv har förebragts för en ändring av revisionssekreterarnas anställningsform. Revisionssekreterarnas 163 arbetsuppgifter kan i rätt stor utsträckning jämställas med rena domaruppgifter, och det råder väl enighet om att domartjänster i princip skall vara ordinariesatta. Också rekryteringsskäl talar för att man behåller tjänsterna som ordinarie. Den översyn som skall ske av domarrekryteringen och domarutbildningen kommer måhända att beröra också revisionssekreterartjänsterna, och det är ytterligare ett skäl att nu inte göra någon ändring beträffande dem. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de två reservationer av fru Kristensson m.fl., som är fogade till justitieutskottets betänkande nr 9. Men låt mig också, herr talman, få beröra en tredje fråga, som tas upp i motionen 1499 och som behandlas under B i hemställan. Den gäller om man i rättegångsbalken borde behålla ett stadgande som motsvarar det som nu finns om nedre justitierevisionen, att Kungl. Maj:t skulle meddela närmare bestämmelser om högsta domstolens kansli. Ett enigt utskott har avvisat detta, och jag skall därför inte ställa något yrkande på den här punkten.

Jag tycker därför att det hade varit bättre om propositionen fått behålla det i lagrådsremissen upptagna stadgandet i den här delen, måhända med det ändrade innehåll som lagrådet alternativt föreslog och som vi har tagit upp i motionen. Jag har, som sagt, herr talman, inget yrkande i den här delen.

Herr talman! I stort sett är vi överens om propositionen 21. Här föreslås att nedre justitierevisionen skall upphöra som självständig myndighet och att dess föredragande och kansliorganisation skall inordnas i högsta domstolen, vars ordförande skall vara den samlade organisationens chef. Nedre justitierevisionen har som utskottet säger väl fyllt sin uppgift som beredningsoch expeditionsorgan men vi finner i likhet med departementschefen att det nuvarande systemet, där högsta domstolens kansli är knutet till en från domstolen i princip fristående myndighet, ur praktisk synpunkt är mindre lämpligt. Som vi hört har herr Winberg som domare också den uppfattningen. Att Konungen skall förordna ordförande i domstolen liksom på avdelningarna är vi fullt överens om. De olika meningarna gäller om dessa chefskap skall fastläggas för vederbörandes tjänstetid eller ej. Jag tycker nästan att det är genant att inte utskottet kom överens på denna punkt. Jag finner denna del av utskottsbetänkandet vara principiellt nog så viktig. År 1946 uttalade som herr Winberg också sade första lagutskottet och riksdagen mycket bestämt att ordföranden i högsta domstolen kommer att intaga en ledande och självständig ställning såväl inåt som utåt. Man var då överens om att med detta som underlag bör ordförande utses för sin tjänstetid såsom ledamot av domstolen. Riksdagens uppfattning 1946 bör väl i dag vara relevant för den högsta befattningen i den högsta domstolen.

Skulle det remitterade förslaget genomföras blir ordföranden i de båda högsta instanserna, HD och regeringsrätten, de enda chefsdomare i landet, vilkas chefsställning inte är fastlagd för tjänstetiden. Lagrådet ifrågasätter lämpligheten härav ur allmän synpunkt.” Utskottet borde enligt min mening ha kunnat vara enigt om de här principerna. Reservanternas skrivning överensstämmer med lagrådets uppfattning. Utskottsmajoriteten åberopar bl.a. ställningstagandet förra året till den förvaltningsreform som riksdagen beslutade om, vilken innebär att motsvarande bestämmelser om tid för förordnande som ordförande saknas beträffande ordförande och avdelningsordförande i regeringsrätten. Nu visar det sig att de nyligen givna förordnandena för ordförande och avdelningsordförande i regeringsrätten likväl har meddelats för tjänstetid. Man får hoppas att så kommer att ske även med tjänsterna vad beträffar HD, om nu inte reservanterna här får gehör hos riksdagen.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 Revisionssekreterarnas arbetsuppgifter är, som det står i reservationen, i stor utsträckning att jämställa med rena domargöromål. Någon ändring härvidlag förutskickas inte heller i propositionen. Detta bör enligt reservanterna föranleda att dessa tjänster liksom för närvarande inrättas som ordinarie. Därmed yrkar jag också, herr talman, bifall till reservationen under punkten E.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad herrar Winberg och Johansson i Växjö har anfört och skall därför fatta mig kort. De flesta är väl överens om att vi bör ha en självständig domarkår som är oberoende också gentemot regeringen. Reservationen 1 vill understryka detta i lagtexten även när det gäller förordnande inom HD att vara domstolens ordförande eller ordförande på avdelning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1. I reservationen 2 föreslås att någon ändring inte nu görs beträffande revisionssekreterarna, föredragandena i HD, i fråga om deras ordinarieställning, eftersom en statlig utredning väntas komma att behandla frågan om revisionssekreterarnas ställning i domarkarriären och därmed också frågan om tjänsterna bör vara ordinarie eller inte. Jag vill inskjuta att rekryteringen till dessa tjänster är mycket viktig. Det är också klart att rekryteringen underlättas om man kan erbjuda en ordinarie tjänst i stället för en extraordinarie eller extra. Att nu ta bort ordinarieställningen skulle dessutom vara att föregripa utredningens ställningstagande på denna punkt. Vi brukar ju i riksdagen försöka undvika att på detta sätt föregripa utredningarnas arbete. Jag yrkar därför, herr talman, bifall också till reservationen 2. Den tredje punkt som herr Winberg tog upp och som han har motionerat om, nämligen att man uttryckligen i lagtexten borde nämna att Kungl. Maj:t kan meddela vissa föreskrifter som gäller justitierevisionens arbete men inte HD:s planläggning av sitt eget arbete, tycker jag nog på sätt och vis har goda skäl för sig. Det vore en bättre lösning. Däremot ansåg jag inte frågan vara av den betydelse att jag borde reservera mig.

Herr talman! Herr Johansson i Växjö sade tidigare, när han pläderade för de reservationer som är fogade till justitieutskottets betänkande nr 9, att utskottet i stort sett är enigt, och jag vill helt instämma med honom i detta. Däremot har herr Johansson litet fel när han talar om att vi principiellt inte är överens. Det är snarare så att den utskottsmajoritet för vilken jag talar mera ser på det rent logiska sammanhanget när det gäller dessa frågor. Riksdagen tog i fjol ställning till en ny förvaltningsrättsreform. Av motionerna och utskottsbetänkandet i detta mycket omfattande ärende framgår att när det gäller regeringsrätten ingen enda motion, inget enda yttrande eller betänkande rörde sig om huruvida regeringsrättens ordförande skulle vara vald på tjänstetid eller inte. Riksdagen tog då utan diskussion förslaget om att regeringsrättens ordförande skulle vara vald men icke utsedd på tjänstetid. Vi finner det ganska logiskt att man när det gäller högsta domstolen i propositionen vill jämställa det beslut som riksdagen tog i fjol med det beslut vi är beredda att fatta i dag. Jag tror att man starkt skall understryka vad som står i propositionen, nämligen att ordförandens ledande ställning är så självklar att den icke behöver lagfästas. En utnämning för tjänstetid behöver alltså icke lagfästas. I det avseendet ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag i justitieutskottets betänkande nr 9. Detsamma gäller de avdelningsordförande som tagits med i reservation 1. Liksom när det gäller ordföranden är detta helt i linje med det beslut som vi fattade i fjol. Man kan tillägga att eftersom högsta domstolen nu själv skall avgöra hur den skall inrätta och organisera sitt arbete kan det ur rent praktiska synpunkter vara olämpligt att avdelningsordförandena utses för tjänstetid. Jag ber alltså att även på denna punkt få yrka bifall till justitieutskottets betänkande nr 9. När det slutligen gäller revisionssekreterarna vill jag bara understryka att dessa tjänster i viss mån intar en särställning, eftersom innehavarna inte utövar någon dömande verksamhet i egentlig bemärkelse. De har som huvuduppgift att föredra mål eller ärenden inför högsta domstolen. Tjänstgöring som revisionssekreterare ingår också numera som ett led i den allmänna domarkarriären. I vad mån den även i fortsättningen skall ingå som ett led i den allmänna domarkarriären blir beroende på lösningen av de större frågorna om hur juristoch domarutbildningen och rekryteringen av domare bör ordnas i framtiden. Att justitieministern i dagarna har bemyndigats att tillkalla sakkunniga för ett utredningsarbete på detta område utgör enligt utskottets mening ett starkt skäl mot ordinariesättning av revisionssekreterartjänsten i den nya organisationen. Även där kan man peka på parallelliteten med regeringsrätten. Motsvarande tjänster inom regeringsrätten som föredragande är icke ordinarie tjänster. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att till alla delar få yrka bifall till justitieutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Om det i en lag finns en bestämmelse, en formulering, som tillkommit för ett visst angivet ändamål men den bestämmelsen sedan avskaffas, måste det rimligen också innebära att det sker en förändring med det ändamål för vilket bestämmelsen en gång infördes. Om riksdagen år 1946 sade, att förordnandet av högsta domstolens ordförande för tjänstetiden var erforderligt för dennes självständiga ställning och riksdagen sedan år 1972 avskaffar bestämmelsen om tjänstetidsförordnandet men säger att detta inte kan rubba hans självständiga ställning, har naturligtvis uttalandet som sådant sitt värde. Jag tillåter mig emellertid ändå hålla för troligt att de som i framtiden läser och jämför dessa två beslut inte kan komma till något annat resultat än att den ledande och självständiga ställning högsta domstolens ordförande fick genom 1946 års beslut har minskat i betydelse genom 1972 års beslut. Fröken Mattson argumenterade egentligen bara genom att jämföra med regeringsrätten, men jag tycker inte att den jämförelsen har så stor betydelse. Om vi på andra grunder kommer fram till att det är lämpligt att behålla de stadganden, som diskussionen nu gäller, men sådana inte finns i motsvarande författningar för regeringsrätten, får man väl i så fall överväga att ändra bestämmelserna för regeringsrätten. Det har ju också lagrådet pekat på i sitt yttrande. Beträffande argumentet att det är ovisst hur många avdelningar som högsta domstolen i framtiden kommer att vara uppdelad på och att det därför vore olämpligt att förordna avdelningsordförandena för tjänstetiden vill jag säga, att man väl ändå på viss sikt framöver kan se hur antalet mål utvecklar sig.

Herr talman! Det är riktigt, som fröken Mattson anförde, att vi förra året vid behandlingen av regeringsrättens organisation inte införde någon regel om att förordnande skulle meddelas för återstående tjänstetid när det gällde ordförandeskapet i regeringsrätten och ordförandeskap på avdelning av regeringsrätten. Jag betraktar detta som ett förbiseende, som ett misstag vid behandlingen av det omfattande lagstiftningskomplex som vi då granskade. Men om man har gjort ett misstag en gång, är det ju inte logiskt nödvändigt att upprepa samma misstag. Det kan också tänkas att man nästa gång man behandlar en liknande fråga undviker att göra misstaget och i stället, som reservanterna förordar, vid lämpligt tillfälle rättar till frågan beträffande regeringsrätten.

Herr talman! Min medreservant och motionären Winberg har ju hållit så klargörande anföranden att det kan vara onödigt att göra några tillägg. Det är emellertid ett ganska iögonenfallande förhållande att den ordning som riksdagen införde enligt det beslut som antogs i fjol beträffande ordföranden för regeringsrätten har ändrats till att avse förordnande för tjänstetiden. Man fann alltså inom kanslihuset att detta var riktigt, och då är det lika berättigat att så skall gälla för högsta domstolen.
Herr talman! I varje fall har chefen för justitiedepartementet utgått från att det icke skett något förbiseende i ett beslut av riksdagen, så att man nästa år skulle få lov att återkomma i frågan för att rätta till förbiseendet. Man har helt konsekvent följt det beslut vi fattade i fjol när det gällde regeringsrätten och har för högsta domstolen velat skapa samma modell. Det är ett mycket starkt stöd för propositionen, och jag vill med anledning därav bara understryka mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 9. Vad som skett beträffande förordnandet på tjänstetid av ordföranden i regeringsrätten är bara ett understrykande av att denna fråga icke behöver lagfästas. En sådan åtgärd kan ändå vidtagas, och jag vill tillägga att vikten av en ledande ställning för ordföranden i högsta domstolen självfallet bör understrykas men att en sådan kan uppnås i fullt tillräcklig grad genom själva funktionen som ordförande. Jag ber återigen att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i dess betänkande nr 9.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte helt instämma i den mycket uppskattande och mycket optimistiska uppfattningen om riksdagens ofelbarhet som fröken Mattson tillskriver justitieministern.

Herr talman! För val av ledamot i riksdagens förvaltningsstyrelse efter herr Andersson i Knäred, som avsagt sig uppdraget, har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista, varav framgår att till ledamot för återstående del av valperioden föreslås herr Larsson i Borrby med herr Stridsman som personlig suppleant. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna denna lista.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig om jag anser det vara väl förenligt med ett rimligt hänsynstagande till den demokratiska beslutsprocessen att ett statligt organ, vilket föreslås komma stå som huvudman för viss informationsverksamhet, såsom t.ex. statens ungdomsråd, går ut med material om planering av informationsverksamheten, innan riksdagen beslutat vilket organ som skall bli huvudman samt vilken inriktning informationsverksamheten skall få. Min principiella uppfattning är att statligt organ, som berörs av förslag som är föremål för riksdagens prövning, inte bör vidta definitiva dispositioner i frågan innan riksdagens beslut föreligger. Å andra sidan bör det inte föreligga hinder för ett statligt organ att lämna information om sådant förslag till exempelvis underlydande organ, om det klart anges att det är fråga om förslag som är beroende av riksdagens beslut.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min enkla fråga. I propositionen 61 med förslag till lag om ändring i ölförsäljningsförordningen säger finansminister Sträng att statens ungdomsråd är ett organ som är lämpligt att anförtros uppgiften att vara huvudman för informationsverksamheten. Det gäller i detta sammanhang information om mellanöl och rusdrycker, narkotika, thinner och andra beroendeframkallande medel, och statens ungdomsråd föreslås bli huvudman för fördelningen av de föreslagna 5 miljoner kronorna. Den 26 januari väcktes en motion av socialdemokratiska riksdagsledamöter om att CAN, dvs. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, skulle vara samordnande organ för denna verksamhet. Sedermera har det också väckts motioner från centerpartiet, folkpartiet och moderaterna om att CAN skall vara huvudman. Frågan är alltså föremål för behandling av riksdagen och beslut kan väntas i maj. Ärendet har behandlats i kulturutskottet och skall även behandlas i skatteutskottet, men ännu har inget beslut fattats i riksdagen. Den 22 mars gick emellertid statens ungdomsråd ut till ungdomsorganisationer och bildningsförbund med en inbjudan till en konferens som skulle hållas den 12 april. Man begärde också av organisationerna att få synpunkter och tips. Sedan gav man ut en stencilerad PM — som jag har i min hand — angående informationsverksamheten, där man går händelserna i förväg och på ett föregripande sätt talar om det anslagna beloppet — alltså inte det föreslagna — på 5 miljoner kronor och ger organisationerna intrycket av att det redan är klart att statens ungdomsråd skall vara huvudman.

Men har alltså såvitt jag kan förstå gått händelserna i förväg, och min fråga står fortfarande kvar: Är det verkligen förenligt med hänsynen till den demokratiska beslutsprocessen att på detta föregripande sätt hantera denna fråga?
Herr talman! Jag har sagt i mitt svar att det självfallet inte är lämpligt att ett underlydande organ vidtar några definitiva dispositioner innan riksdagen har fattat sitt beslut. Om jag fortfarande får diskutera rent principiellt vill jag säga att det inte är något fel i att man gör vissa förberedelser. Skall man snabbt komma ur startgroparna efter ett förväntat beslut av riksdagen, är det alltid en vinst om man gjort vissa förberedelser. Den broschyr som herr Källstad läste ur har också jag i min hand. Nu läste herr Källstad ur den avslutande delen av broschyren, men vad som där står skall ses i sammanhang med hur man uttrycker sig inledningsvis och i de andra mera väsentliga delarna av broschyren. Där säger man att regeringen i sin proposition nu föreslår vissa åtgärder. Det heter också: Vidare föreslår regeringen att 5 miljoner kronor ställs till förfogande för en upplysningsverksamhet på området. Sedan står det att regeringen föreslår en uppläggning som ger spelrum för olika organisationer att från skilda utgångspunkter och utifrån egna värderingar angripa problemen, och så sägs det att statens ungdomsråd föreslås bli huvudman för verksamheten. Det hade naturligtvis varit bättre, om man varit konsekvent och uttryckt sig litet försiktigare på sluttampen, men jag tycker nog att herr Källstads redovisning av broschyren var ganska ofullständig. Det väsentliga intrycket vid läsningen är att regeringen har föreslagit riksdagen en reform på det här området, och det har ungdomsrådet velat tala om. Ambitiös som man är har man velat, som jag sade, komma snabbt ur startgroparna, och därför har den här publikationen tryckts. Den kunde ha varit mindre bestämd i de sista avsnitten — det kan jag hålla med om — men i rättvisans intresse skall väl även de dominerande delarna av broschyren redovisas.
Herr talman! Det är riktigt att man i den PM, som statens ungdomsråd delade ut till organisationerna vid konferensen som jag nämnde, redogör för propositionen och att det också i den tryckta broschyren hänvisas till det förslag som föreligger i form av en proposition. Men det märkliga är ju ändå att ett statligt organ som ungdomsrådet startar en verksamhet med regeringens goda minne, innan beslut därom fattats av riksdagen. Jag kan förstå resonemanget att man vill komma tidigt ur startgropar na, men här gäller det ju ändå en kontroversiell sak, eftersom CAN tävlar med statens ungdomsråd om uppgiften att vara huvudman. Motioner om den saken föreligger ju i riksdagen. Starka krafter som nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser anser att CAN bör ha den här uppgiften. Det framgår heller inte riktigt tydligt, i varje fall inte av den stencilerade PM som gavs till ungdomsorganisationerna, att det bara är ett förslag att statens ungdomsråd skall sköta verksamheten. Det talas, som jag sade, om de anslagna medlen på 5 miljoner kronor. Den tryckta broschyren, som finansministern också hänvisade till, far med felaktiga uppgifter, vilket visar en okunnighet från ungdomsrådets sida som gör att man kan betvivla dess kompetens på det här området.

Man har blandat samman begreppen, och i den här broschyren ges alltså inte fullständiga och riktiga upplysningar. Jag anser att det hade varit förenligt med en demokratisk ordning att ungdomsrådet hade väntat med att ge ut broschyren. De 5 miljonerna skall för övrigt användas under två år, och tiden hade säkerligen räckt till, om man förberett själva starten. Däremot borde man inte ha givit organisationerna intrycket att det redan är klart från riksdagens sida att just statens ungdomsråd skall ha hand om uppgiften, eftersom den saken här i huset ännu så länge är kontroversiell.
Herr talman! Det var rätt intressant att höra det senaste inlägget. Herr Källstad vände sig mot den snabba starten men är för egen del pigg på att snabbt starta den sakdebatt som så småningom skall hållas här i riksdagen. Jag tycker att inlägget passar bättre där. Herr Källstad sade att statens ungdomsråd givit ut broschyren ”med regeringens goda minne”. Naturligtvis tar regeringen ansvar för vad dess underordnade verk företar sig. Ansvaret ligger hos regeringen. Personligen var jag inte medveten om det här förrän jag fick den enkla frågan. Huruvida någon annan i regeringen har blivit kontaktad kan jag inte säga. Därför bör det som hänt inte utan vidare uppfattas som att regeringen har sanktionerat själva uppläggningen av ungdomsrådets utspel. Men självfallet, som jag sade, är regeringen ansvarig för vad som sker på det här området.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag vill medverka till att gränsbor vid finska gränsen vid gränsöverfart blir jämställda med gränsbor vid norska gränsen. fr.o.m. den 1 maj gäller nya bestämmelser beträffande bl.a. gränsbornas möjligheter att passera gränsen i Tornedalen. Bestämmelserna grundar sig på en överenskommelse tidigare i år mellan representanter för Sveriges och Finlands regeringar. Som jag framhöll i ett interpellationssvar till herr Dahlberg i förra månaden innebär den nya ordningen att i princip fri gränsövergång kan medges där det finns behov. För sträckan norr om Huuki föreligger för gränsbefolkningen full frihet för övergång utan några inskränkningar. Söder om Huuki gäller en anmälningsplikt så utformad att gränsbor vid finska gränsen i allt väsentligt kan anses ha fri gränspassage vid tillståndsgivningen.

Herr talman! Det var väl närmast ett ganska ogenerat inslag av oförskämdhet ifrån frågeställaren när han frågar, om det här är ett försök att stimulera en onödig statlig byråkrati. Naturligtvis är det inte det. Det finns väl rutiga skäl och randiga orsaker bakom detta. Här hörs försvarsmyndigheter, och här har vi vissa regler enligt den invandringskungörelse som gäller. Vad som har beslutats i form av en överenskommelse mellan svenska och finska regeringarna, i fullt samförstånd mellan de båda regeringarna, är en överenskommelse där bl.a. dessa avvägningar ligger i bakgrunden. Man bör inte göra den här frågan större än vad den är. I de nya bestämmelserna beträffande gränstrafik med varor som skall förtullas sägs: ”Trafiken med varor som skall förtullas sker också i fortsättningen där det finns en finsk tullväg och svenskt gränsövergångsställe.

Sådant övergångsställe kan utvidgas att omfatta ett större gränsavsnitt. Turister kan vid behov få tillstånd av svensk eller finsk tulleller polismyndighet att i båda riktningarna gå över gränsen på annat ställe än övergångsställe. Dessutom kan gränsbor vid behov få tillstånd av svensk eller finsk tulleller polismyndighet att i båda riktningarna gå över gränsen på annat ställe än övergångsställe eller överfartsställe.” Det tillståndet ges efter en enkel telefonpåringning. Jag tror inte man kan komma längre i fråga om liberalisering av gränstrafiken, om man ändå har ett, som jag menar, dokumenterat behov av att hålla en viss kontroll över den.
Herr talman! Det var bra att få fastslaget att det kan vara försvarssynpunkter som gör att gränsbefolkningen i Tornedalen inte är jämställd med gränsbefolkningen vid den norska gränsen. Det var också av värde att få upplysningen att det går att med ett enkelt telefonsamtal få besked om huruvida man får passera gränsen utanför de bestämda övergångsställena. Man skapar nämligen faktiskt en byråkrati genom att man i författningsförslaget har sagt att det föreligger anmälningseller ansökningsförfarande. Låt mig bara läsa upp vissa punkter ur de bestämmelser som skall gälla: 2. Tjänstemannen förvissar sig om att endast ”fria” varor medföres och noterar resandens namn och adress. 3. Tjänstemannen kan själv bevilja tillståndet för bägge ländernas räkning. 4. Snarast möjligt underrättas andra landets lägligast stationerade tulltjänsteman — om polisman utfärdat tillståndet underrättas dock enbart det egna landets tullmyndighet som vidarebefordrar uppgiften enligt ovan. 5. Vederbörande svenske tulltjänsteman meddelar sambandscentralen vid tullkammaren i Haparanda om den vidtagna åtgärden, medan den finske tulltjänstemannen underrättar vakthavande vid tullkammaren i Torneå. 6. Tullkamrarna i Haparanda och Torneå upprättar förteckning över meddelade tillstånd. Dessa förteckningar kan läggas till grund för framtida bedömning av behovet av nya gränsövergångsställen. Jag kan inte förstå annat än att detta är att skapa en administrativ byråkrati. Det bor i alla fall 25 000-30 000 människor vid denna gräns. Låt oss säga att hälften vill passera gränsen. Då kan man inte komma ifrån att det blir en byråkrati. Dessutom är utgångsläget för dessa människor betydligt sämre än för dem som bor vid den norska gränsen.
Herr talman! Jag tror att frågeställaren skrämmer upp sig själv och även gränsbefolkningen alldeles i onödan. Detta är en överenskommelse som har träffats mellan den svenska och den finska regeringens förhandlare. Man har varit fullt överens om att den skall se ut så här, och den har konfirmerats i en brevväxling mellan den finske finansministern och mig. Det ges i denna överenskommelse så vida möjligheter att få tillstånd att inga reguljära, befogade kommunikationsbehov sätts tillbaka. Vi har dessutom per telefon informerat tulloch polismyndigheterna om att den här överenskommelsen skall hanteras med den största generositet. Överenskommelsen har ännu inte börjat tillämpas — jag vill minnas att den träder i kraft den 1 maj — och jag tycker nog att herr Stridman kunde ha lugnat sig litet och sett hur den av honom kritiserade byråkratin fungerar innan han öser sin galla över den.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ som kan leda till effektivare skydd mot organiserade överfall på demonstrationståg. Rätten att anordna och delta i demonstrationer är ett omistligt inslag i ett demokratiskt samhälle. I praktiken är polisens viktigaste uppgift i sammanhanget att främst skydda fredliga demonstrationer mot provokationer och störningar från andra grupper. Rikspolisstyrelsen anordnar särskild utbildning beträffande polisens uppgifter och uppträdande i samband med allmänna sammankomster. Anvisningar i ämnet kan väntas inom den närmaste tiden. Behovet av polisiära insatser vid demonstrationer måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det är min erfarenhet att polisen brukar sköta sina uppgifter i samband med demonstrationer på ett föredömligt sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Min fråga är föranledd av de organiserade överfall som förekom på demonstrationståg i Helsingborg och Göteborg under Vietnamveckan, dvs. den 15 april i år, och dessutom polismästarens i Göteborg uttalande i samband med oroligheterna. Det måste ifrågasättas om inte polismästaren här har gjort sig skyldig till direkt tjänstefel, när han för pressen förklarar polisens relativt ringa insats vid de organiserade överfallen. Till tidningen Arbetet säger han: ”Dessa demonstranter är ju inte själva för demokratiska rättigheter för alla. De låter inte andra åsikter än sina egna göra sin stämma hörd. Därför får de finna sig i att bli utsatta för provokationer. De har ju själva valt den vägen.” Enligt 2 § i polisinstruktionen av den 3 december 1965 har polisen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att därvid särskilt ”förebygga brott samt hindra att den allmänna ordningen och säkerheten störes genom brott”. Det är vad som står i polisinstruktionen, och justitieministern har understrukit att det är riktigt att man bör ha det skyddet. Jag skulle vilja ha ett svar av justitieministern på frågan om han anser det tillfredsställande att polismästaren i Göteborg utan att ha belägg för påståendet offentligt uttalar att demonstranterna själva inte är för de demokratiska rättigheterna och att de i anledning härav inte kan påräkna ett effektivt skydd vid demonstrationer. Att det förekommer organiserade överfall står utom allt tvivel. I Göteborg och Helsingborg medges detta förhållande av Demokratisk allians. Dessa enligt min mening politiskt organiserade brott ökar starkt. I Göteborg har detta förhållande rått under ett flertal år vid förstamajdemonstrationer och Vietnamdemonstrationer. Jag vill fråga om justitieministern har för avsikt att vidta några åtgärder mot den fascistiska organisation som ligger bakom överfallen. De här knuttarna som uppträder har i regel inte klart för sig den politiska innebörden i sitt handlande.
Herr talman! Jag vill först erinra om att man inte i riksdagen kan diskutera enskilda fall av tjänstemäns uppträdande. Jag kan därför inte heller göra något uttalande i anledning av vad herr Hallgren påstår att polismästaren skulle ha sagt vid det här aktuella tillfället. Men jag kan åtminstone göra den deklarationen att det är fullt klart att polisen inte skall göra någon politisk bedömning av en demonstration eller därmed sammanhängande situationer. Därutöver vill jag i anslutning till frågan bara ytterligare understryka, att de polismän som skall upprätthålla ordningen i samband med demonstrationer har en utomordentligt svår och krävande uppgift. Men så långt jag har kunnat följa detta har jag den uppfattningen att polisen löser dessa uppgifter på ett sätt, som vi har anledning att vara tillfredsställda med.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att justitieministern understryker att polisen inte skall göra några politiska ställningstaganden. Så har emellertid skett här, och då kan man väl förutsätta att det kommer att föranleda en utredning av huruvida polismästaren, som ju har högsta befälet, verkligen har handlat på ett riktigt sätt.

Jag vill bara göra en liten påminnelse om att just på samma sätt uppkom under 1930-talet i Tyskland organiserade överfall av högerextremistiska grupper på arbetardemonstrationer och arbetarmöten. Vi vet ju alla hur utvecklingen blev när Hitler kom till makten och fascismen fick greppet över hela det tyska folket. Är det inte alarmerande att samma tendenser dyker upp i vårt samhälle? Vi har ju hävdat att det skall vara ett demokratiskt samhälle, men skall det vara så demokratiskt att vi också tillåter fascism?

Herr talman! Herr Lundberg har frågat om man — sedan generaldirektören för trafiksäkerhetsverket enligt uppgift befordrats till en högre lön — nu kan förutsätta att trafiksäkerhetsverkets personal och stora miljonkostnader kommer att överföras till rikspolisstyrelsen för att minska kostnader och skapa en enhetlig och meningsfull ledning samt en bättre praktisk trafiksäkerhet. Svaret är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om detsamma förvånar.

I stället för att ha kvar de tillskapade ämbetsverken borde man ge polispersonalen möjligheter att fullgöra ett trafiksäkerhetsarbete ute på vägarna. Det skulle vara mera värdefullt än att vi som hittills har ett trafiksäkerhetsverk, vars statistik är beroende av väder och vind och icke av insatser i olika avseenden för trafiken. Jag beklagar att när det gäller dessa stora, dyra ämbetsverk och deras personal har man inga hämningar, men när det gäller den praktiska trafiksäkerheten är man ganska bekymrad. Fortsätter vi med att ha dessa ämbetsverk, vilka skapar föreskrifter och vidtar andra åtgärder som kostar så enormt mycket pengar för allmänheten, så kommer vi i en situation som blir ohållbar, för industrins folk kan inte fortsätta att betala allt detta.
Herr talman! Jag skall inte gå in i någon längre diskussion om trafiksäkerhetsverkets hittillsvarande verksamhet, utan jag hänvisar endast till den diskussion som fördes i denna kammare i går, när statsverkspropositionens äskanden rörande trafiksäkerhet m.m. behand lades. Där hade, om jag minns rätt, ett par tre motionärer föreslagit ändringar i formerna för trafiksäkerhetsverkets arbete. Någon motionär hade föreslagit överflyttande av vissa medel från trafiksäkerhetsverkets anslag till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Under behandlingen av ärendet, såväl i trafikutskottet som i kammaren i går, föreslogs och beslutades att motionerna icke skulle föranleda någon åtgärd, och under diskussionen framhävdes av flera talare, representerande olika partier, att man inte såg någon anledning till att nu ändra trafiksäkerhetsverkets status. Och det genomgående argumentet hos dem som diskuterade detta var väl att man uppskattade det arbete som utförts, och kanske också att trafiksäkerhetsverket är ett ungt verk — det har bara funnits ett litet antal år — varför man även av den anledningen fann det rimligt och riktigt att icke riva upp organisationen. Jag har velat säga detta eftersom herr Lundbergs fråga så nära i tiden sammanföll med riksdagens behandling av just detta ärende.
Herr talman! Jag hörde också på dessa vackra ord i går, och det var ungefär som när man kommer på ett S50-årskalas och skall avge smickrande omdömen om föremålet även om man kan anse att vederbörande icke är förtjänt av detta och vet att föremålet måste känna att omdömena inte överensstämmer med verkligheten.

Det finns ingen möjlighet för oss att fortsätta med att pålägga både trafiken och människorna åtgärder som ibland förefaller ha tillkommit mycket hastigt och därför att någon bara kommit på det hela. Det har blivit för mycket affärsbetonat. Vi talar om att vi skall ha det och det när det gäller trafiksäkerheten för att någon tid därefter vara med om att säga: Det här måste vi ta bort — nu skall vi ha något annat. Det har blivit något av bingo i det hela. Det är givet att om man överlåter en sådan viktig fråga till ett bingotänkande, som också kostar pengar, så är det ganska farligt. Jag vill med detta ha sagt att samhället måste även rationalisera på det här området. Det kan inte vara rimligt att vi skall införa ytterligare pålagor för de människor som har begränsade inkomster och — jag tillåter mig säga det — behålla ämbetsverk för deras egen skull. Har vi möjligheter att få bort det skall vi också använda oss av dessa möjligheter.
Herr talman! Jag erinrar om vilken fråga det är som herr Lundberg har ställt. Han har frågat om jag anser att man i det här ögonblicket, när man byter generaldirektör i statens trafiksäkerhetsverk, skall ta tillfället i akt att upplösa trafiksäkerhetsverket och överföra det till rikspolisstyrelsen. På den frågan har jag svarat nej. Om herr Lundberg sedan tycker att man skall göra si eller så med trafiksäkerhetsarbetet i andra sammanhang, så är väl det en sak som vi får diskutera vid annat tillfälle, när vi har mera tid på oss. Jag erinrar ännu en gång om att en så gott som enig riksdag i går kväll konstaterade att trafiksäkerhetsverket fullgör sina svåra uppgifter på ett i stort sett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig om det är rimligt att statsbidrag vägras till trafikled inom tätbebyggt område som av miljövårdsskäl belagts med förbud för viss tung trafik nattetid. Av de upplysningar som jag inhämtat från statens vägverk framgår att det inom vägverket — som ju är den myndighet som prövar och fördelar statsbidragen till kommunal väghållning — inte har varit aktuellt att vägra statsbidrag för en trafikled på grund av att man med hänsyn till bl.a. buller infört förbud för tung trafik nattetid.

Herr talman! Av en ren och skär tillfällighet kom den fråga som herr Lundberg nyss berört att slå an strängar också i mitt hjärta, och jag är angelägen om att säga att jag som moderat helt och fullt sluter upp vid socialdemokraten herr Lundbergs sida i vad gäller det som han sade om 50-årskalas och trafiksäkerhetsverket. Jag hoppas att jag därmed inte har stött mig med statsrådet Norling, som jag tackar för det svar jag nu fått. Kommunikationsministern har väl inte direkt svarat på min fråga huruvida det är rimligt att vägra statsbidrag för viss trafikled, men herr Norling säger också att det inte har varit aktuellt att vägra statsbidrag för trafikled av ifrågavarande slag. Då vill jag emellertid gärna underrätta statsrådet om att vägverket tydligen har lämnat två skilda svar på samma fråga. Jag har nämligen här framför mig en kopia av ett meddelande av den 25 oktober 1971, där statens vägverk säger att kommunikationsdepartementet har gjort ett uttalande, som gör det möjligt att ge dispenser för trafiksanering på trafikleder av detta slag. Men sedan säger verket följande: ”Det bör i sammanhanget framhållas att väsentliga regleringar av trafiken på en väg eller gata kan medföra en omprövning av dess karaktär som allmän eller statsbidragsberättigad. — — — Om visst slag av trafik på en led förbjudes eller inskränkes kan frågan uppkomma om leden kan anses alltjämt fylla dessa väglagens krav.” Och då vill jag underrätta statsrådet Norling om att den led i Helsingborg som jag i detta fall har tänkt på icke har fått statsbidrag i årets petita.

Herr talman! Jag tror inte att herr Clarkson och jag behöver bygga upp så stora motsättningar rörande vägverkets tillämpning av vägtrafikförordningen i detta fall. Det är riktigt som herr Clarkson säger, att vägverket ger ut en serie informationsblad som kallas Meddelanden från gatusektionen. Jag har låtit mig underrättas om det. Vägverket tar i dessa meddelanden upp olika aktuella trafikproblem i tätorter. I meddelande nr 17, som herr Clarkson här citerade några meningar ur och som utkom i höstas, tar man upp frågan om trafikreglering med hänsyn till buller. I det meddelandet, som bl.a. har delgivits kommunerna, erinrar vägverket om att trafiknämnderna med stöd av 618 vägtrafikförordningen kan meddela trafikreglerande föreskrifter för att förbättra trafikbullersituationen. Av meddelandet framgår att en sådan reglering i många fall dessutom är att rekommendera. Vad som föranlett herr Clarksons fråga är förmodligen det sista stycket i det meddelandet, som herr Clarkson här läste upp ett par meningar ur. Jag ber att få förtydliga det citerade. Vägverket skriver följande: ”Det bör i sammanhanget framhållas att väsentliga regleringar av trafiken på en väg eller gata kan medföra en omprövning av dess karaktär som allmän eller statsbidragsberättigad.” Det är alltså fråga om väsentliga regleringar i trafiken. Sedan säger vägverket: ”Av motiven till väglagen får nämligen anses framgå att förutsättningarna för att en trafikled skall kunna betecknas som ”för den allmänna samfärdseln nödvändig” bla. är att den står öppen för all slags befordran och transport av personer och gods. Om visst slag av trafik på en led förbjudes eller inskränkes kan frågan uppkomma om leden kan anses alltjämt fylla dessa väglagens krav.” Vi kan väl vara överens om, att när en gata förändras till exempelvis gågata, så är den inte längre en för den allmänna samfärdseln nödvändig gata. En sak som man då måste ha i minnet är, att gatans tidigare trafikuppgifter genom trafikregleringen kan ha övertagits av andra gator, exempelvis av runt en stadskärna löpande trafikleder, vilka därmed kan bli statsbidragsberättigade. Det är min förklaring till herr Clarkson av vad som kan ha inträffat, och jag tycker att den i övrigt rimmar väl med reglerna för statsbidrag.
Herr talman! Av detta senaste förtydligande av statsrådet Norling förstår jag att han också tycker att denna lättare reglering av en trafikled inte skall hindra att den i framtiden får statsbidrag, och därmed är jag nöjd.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat socialministern om några särskilda åtgärder vidtagits för att, i samarbete med danska myndigheter, förhindra att missbruket av morfinbas ytterligare sprids. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Missbruk av morfinbas har, såvitt myndigheterna känner till, förekommit i Danmark sedan slutet av år 1970 och i Sverige sedan början av år 1971. De mängder av ämnet som tull och polis tagit i beslag är små. Men vid olika vårdinstitutioner i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna har under det senaste året omhändertagits ett ökat antal offer för morfinmissbruk. Osäkerhet råder om missbrukets omfattning. Det vardagliga narkotikasamarbetet mellan danska och svenska myndigheter i Öresundsregionen är omfattande och fungerar väl. Socialstyrelsen har sedan den 15 juni 1971 två socialarbetare stationerade i Köpenhamn. Det dansk-svenska samarbetet tar sikte på att bekämpa narkotikamissbruket i alla dess former, men självfallet anpassas myndigheternas insatser till förändringar i missbruksbilden. Uppmärksamheten är för närvarande i hög grad inriktad på missbruket av morfinbas.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Lidbom för svaret, vars grundton är positiv. Jag hade dock haft förhoppningar att i svaret finna uppgifter om nya initiativ på detta område. Dessa förhoppningar delar jag med föräldrar och skolfolk i hela södra Sverige, där närheten till Köpenhamn och Helsingör har skapat nya narkotikaproblem som upplevs som mera skrämmande än man tidigare varit van vid, och det vill inte säga litet. Jag syftar då på det tilltagande bruket av morfinbas. Här skall inte initieras en narkotikadebatt. Jag ställde en direkt fråga till socialministern, som statsrådet Lidbom har besvarat, och den frågan gällde ett samarbete som går utöver polisens och tullens. Min uppfattning är att man även på den sociala sidan måste arbeta för ett utvidgat samarbete. Jag ser nu av statsrådet Lidboms svar att den verksamhet som bedrivs av de två av socialstyrelsen anställda socialarbetare som kom till Köpenhamn förra sommaren tydligen avses bli permanent. Jag hade fått uppfattningen att det var en försöksverksamhet, men jag kan av svaret utläsa att verksamheten skall fortsätta. Jag anser att det är ytterst viktigt att man också gör nya insatser när det gäller Helsingborg-Helsingör. Helsingör har den största procentsatsen ungdomsnarkomaner i Danmark, och en tredjedel av alla dödsfall på grund av narkotikamissbruk i Danmark förra året ägde rum i Helsingör. Hundratals unga svenska narkomaner dras hit, och — det är det inte minst viktiga — de danska försäljarna har funnit Helsingör vara en lämplig plats för att nå svenska missbrukare. Från morfinbas är steget — det vet statsrådet lika väl som jag — inte långt till heroin. Vi måste från svensk sida göra vad vi kan för att förhindra att missbruket blir så svårt att ungdomarna är i verklig mening dödsdömda. Nu säger statsrådet Lidbom att det ”vardagliga narkotikasamarbetet mellan danska och svenska myndigheter i Öresundsregionen är omfattande och fungerar väl”. Men enligt uppgifter jag fått finns det i dag inga möjligheter för föräldrar att få tag på sina barn om de försvinner i Helsingör. Någon registrering av barnen förekommer inte, och det försvårar en uppsökande verksamhet. Som jag sade hade jag hoppats att statsrådet skulle ha kunnat ge den upplysningen att man, inte minst när det gäller ungdomarna, kommer att intensifiera verksamheten också inom Helsingborg-Helsingörsområdet där vi haft beklagliga dödsfall på svensk sida — ett tecken på att missbruket trots allt börjat få avsevärd omfattning i vårt land.
Herr talman! Fru Sundberg har alldeles rätt i att detta inte är tillfället att starta någon bred debatt om narkotikaproblemet över huvud taget. Jag skall bara passa på tillfället att lämna ett par kompletterande upplysningar. När fru Sundberg talar om bekymren i Helsingborg-Helsingörsregionen och om behovet av ett ökat samarbete där vill jag nämna att det i måndags hölls en konferens i Helsingborg om narkotikaproblemet mellan representanter för rikspolisstyrelsen, tullen, polisen i Malmö och berörda myndigheter i Köpenhamn och Oslo. Konferenser av denna typ är ett led i ett nordiskt samarbete på detta område som vi naturligtvis — mot den bakgrund som fru Sundberg själv skisserade — måste intensifiera. Jag kan också nämna att det danska utrikesdepartementet inbjudit representanter för de andra nordiska länderna till en konferens den 8—-10 maj i år om bl.a. narkotikaproblemet bland nordiska medborgare som vistas i Köpenhamn. Vi har alltså i mycket hög grad vår uppmärksamhet inriktad på de speciella problemen i Öresundsregionen. Vi är, som fru Sundberg förstår, väl medvetna om att steget från morfin till heorin inte är långt. Dess bättre har vi hittills inte kunnat konstatera något insteg av heorin. Men vi har en mycket skärpt uppmärksamhet på saken. Jag vill bekänna att vi känner oss i viss mån oroade.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för de kompletterande upplysningarna. Speciellt gladde det mig att man på detta område nu också samarbetar med Norge; enligt de upplysningar jag fått har Norge i mycket hög grad arbetat för att intensifiera sin uppsökande verksamhet när det gäller Köpenhamn och Helsingör, och jag hoppas att det initiativet kan föras över hit. Statsrådet Lidbom sade med all rätt i svaret att vi inte vet vilken omfattning missbruket har. Min förhoppning är att detta ökade samarbete skall leda till att vi får en större klarhet beträffande missbrukets omfattning och våra möjlig heter att rädda ungdomarna — inte minst dem som ännu inte förfallit till missbruk — från användning av sådana narkotikapreparat som jag här talar om. Jag vill med dessa ord än en gång tacka statsrådet. Jag tror att dessa kompletterande upplysningar kommer att tillfredsställa många av de ytterligt oroliga föräldrarna och skolfolket i min landsdel.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat statsministern av vilka orsaker en omfattande, sedan lång tid förberedd proposition kan utelämnas från statsrådsberedningens förteckning över återstående propositioner som avses bli framlagda under vårsessionen, trots att den kommer att framläggas under denna vårsession. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De propositionsförteckningar som vid skilda tidpunkter lämnas till riksdagen bygger på departementens planering. Uppgifterna i förteckningarna är preliminära. I fall då det blir nödvändigt att ändra uppgjorda planer underrättas vederbörande utskott om ändringen. Underrättelse lämnas så snart det kan ske.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på denna fråga, som otvivelaktigt sammanhänger med regeringens oförmåga eller ovilja att planera sitt arbete så att riksdagen får rimlig chans att granska propositionerna. Skattepropositionen var det senaste flagranta exemplet, där det dessutom tillkom vissa valtaktiska spekulationer. Tidigare har vi mestadels påtalat att så många propositioner läggs så sent under en riksdagssession att arbetsanhopningen både för de enskilda riksdagsmännen och för partiernas riksdagskanslier blir så stor att möjligheterna att reagera på propositionerna med motförslag i form av motioner försvåras och ibland nästan omöjliggörs. Vad jag velat påtala med min fråga är en annan variant av samma problem: förhandsbesked ges icke om att en proposition kommer, förfrågningar i vederbörande departement besvaras tvetydigt eller med tystnad. Den omedelbara anledningen till min fråga är att propositionen 84 angående gymnasieskolans kompetensvärde icke anmäldes i statsrådsberedningens den 21 mars dagtecknade förteckning över den 22 mars återstående propositioner. Tre dagar senare, den 24 mars, framlade emellertid utbildningsministern det oaktat propositionen i konselj, och så småningom hamnade den hos riksdagsmännen. Statsrådet Lidboms svar på min fråga är mot den bakgrund som jag Nr 68 angivit och redogjort för enligt mitt förmenande helt undanglidande och Torsdagen den otillfredsställande och förklarar ingenting på ett godtagbart sätt. Vore det 27 april 1972 inte bättre, herr Lidbom, att välja endera av två möjligheter, att medge att här föreligger slarv — det kan man ha förståelse för i enstaka fall — Ån& statsrådsbered
Herr talman! Beträffande den proposition som föranlett herr Nordpropositioner strandhs fråga, propositionen om gymnasieskolans kompetensvärde, har jag gjort mig underrättad om att det förhåller sig så att utbildningsministern offentligen har sagt vid skilda tillfällen att han hoppas att kunna komma med en proposition till vårriksdagen om detta. Men det har icke varit möjligt att tidigare precisera tidpunkten. Det har inte varit möjligt att ta upp den i propositionsförteckningen därför att det in i det sista har rått osäkerhet om huruvida man skulle hinna med att framlägga propositionen eller inte. Så den delen av herr Nordstrandhs fråga är relativt lätt avklarad. Herr Nordstrandh passade på att halvt om halvt dra upp den nästan årligen återkommande debatten om regeringens sätt att planera sitt arbete, propositioner osv. Det har i dessa dagar då och då slagits fast att planeringen enligt oppositionens uppfattning är för usel. Det påtalas ibland i riksdagen, och regeringen lovar varje år bot och bättring. Men jag vill säga att detta är inte en riktigt sann historieskrivning. När vi senast hade en sådan här debatt i riksdagen, fick vi tillfälle att tala om var ansvaret låg och var förklaringarna fanns. Det här är inte bara en fråga om regeringens möjligheter att planera och sätta in arbetakraft, utan det är också i hög grad en fråga om riksdagens arbetsformer. Jag har inte lovat bot och bättring utan vidare, eftersom sådana löften inte kan infrias enbart genom åtgärder från regeringens sida.
Herr talman! Jag skall inte gå vidare in i den mera omfattande diskussion som vi skulle kunna föra här, om det bara vore möjligt med hänsyn till tiden. Jag tycker inte att förklaringen till att den här propositionen inte aviserades i förteckningen håller. Jag vill bara konstatera detta. Så mycket vet också jag att man har varit tveksam, huruvida den skulle hinna bli färdig. Jag har frågat i departementet flera gånger och fått mycket dunkla och undanglidande svar. Nog måste man väl ändå i departementet ha vetat att man skulle framlägga propositionen i konselj den 24 mars, när den lista som upptar kommande propositioner är daterad tre dagar tidigare, den 21 mars. Så in i det sista kan man väl inte ha varit tveksam, om man över huvud taget skulle kunna lägga fram den. Det kan väl inte vara så, om jag får vara litet ironisk, att man i utbildningsdepartementet den 21 mars var så osäker på att kompetenspropositionen skulle gå igenom i konseljen den 24 mars att man inte vågade föra upp den på listan för kommande propositioner av den anledningen? Nej, förklaringen håller inte här. Antingen är det slarv eller en form av 21 nonchalans.
Herr talman! Jag beklagar, herr Nordstrandh, men det är inte någon form av slarv, utan det rådde in i det sista oklarhet, om det skulle bli möjligt att lägga fram denna proposition i tid. Den vanliga anklagelsen som riktas emot oss i sådana här sammanhang är att vi är alltför optimistiska, tar med för många propositioner och sätter ut tider som inte håller, så att propositionerna får komma senare i stället. Det här angreppet är på det viset litet originellt. Denna gång anklagar man oss för överdriven försiktighet, men jag kan inte se att den försiktigheten kan ha vållat någon olägenhet för riksdagsarbetet.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat mig hur jag ser på skolelevers rätt att under raster delta i solidaritetsyttringar exempelvis genom namninsamlingar för Vietnam. Elevaktiviteter av det slag som herr Berndtson synes åsyfta bör i allmänhet kunna accepteras inom skolans område på raster. Liksom på varje annan arbetsplats måste man dock rätta sig efter de lokala ordningsregler som finns. Inom skolan meddelar skolstyrelsen och rektor bestämmelser härom. I ärende om allmänna föreskrifter om ordningen vid skolenheterna bör enligt skolstadgan personal och elever ges tillfälle att yttra sig.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Frågan om skolelevers rätt att under raster delta i solidaritetsyttringar har en principiell betydelse. På ett glädjande sätt har nämligen skolungdomen aktivt engagerat sig i solidaritetsarbetet för Indokinas folk, som sedan länge kämpar för sin nationella självständighet mot USA:s barbariska krig. Inte minst den senaste tidens tilltagande bombningar har aktualiserat kravet ”USA ut ur Indokina”. Skolan är det naturliga arbetsfältet för de ungdomar som aktivt engagerat sig i solidaritetsarbetet. Min fråga till utbildningsministern hade också en aktuell anknytning, enär man i en skola i Stockholm tolkade bestämmelserna så, att namninsamling för Vietnam inte skulle vara tillåten på rasterna utan endast vid ett eventuellt möte efter skoldagens slut. Nu vill jag emellertid betona att sedan jag ställde frågan har skoldirektionen i Stockholm undanröjt hindren för denna verksamhet i skolan. Oklarhet kan dock råda på andra håll, och därför menar jag att det är angeläget att utbildningsdepartementet i lämplig form klargör att aktiviteter av detta slag är tillåtna — givetvis på sätt som inte stör pågående lektion. Det kanske bör uttryckas ännu klarare än vad utbildningsministern gör när han säger att det ”bör i allmänhet kunna accepteras”. Eleven som nekas att aktivt verka i vår tids mest angelägna solidaritetsfråga måste väl ändå uppleva ett sådant beslut som stridande mot vad som står i Lgr 69: ”Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen.

Herr talman! Den principiella uppfattningen har jag givit uttryck för i mitt svar till herr Berndtson i Linköping, och den finns därmed fastslagen i riksdagens protokoll. Men jag har också varit tvungen att peka på att vi kan inte här i riksdagen — herr Berndtson är säkerligen ense med mig om detta — bedöma varje lokal skola. Det kan finnas speciella problem som man måste ta hänsyn till, praktiska omständigheter som måste föras in i bilden när man skall fatta det konkreta beslutet. Därför har den lokala skolstyrelsen att göra denna bedömning. Exakt så skedde också i Stockholm. Jag kan inte komma längre än att som min principiella uppfattning uttala att skolan bör uppmuntra engagemang av det här slaget. Men självfallet måste vi sedan som herr Berndtson sade se till att inte aktiviteterna på något obehörigt sätt stör den allmänna ordningen i skolan.

Jag tror också att en otvetydig deklaration från landets utbildningsminister om att solidaritetsarbete för Vietnam får bedrivas på rasterna i skolan är av värde för de lokala skolledningarnas bedömning av sådana saker.

En välvillig tolkning av sådana händelser är väl att de härledes från vissa oklarheter i fråga om gällande bestämmelser. I så fall måste slutsatsen bli att all möjlig klarhet därvidlag måste skapas, och det har också varit syftet med min fråga.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat om jag observerat den uppenbarligen prisuppdrivande annonseringen liksom övriga attraherande anordningar för särskilt varuhusens öppethållande under söndagar och om detta ger mig anledning till att uppta frågan om affärstidslagen till omprövning. I enlighet med vad som uttalades vid riksdagsbehandlingen av frågan om affärstidsregleringens upphörande efter årsskiftet 1971—1972 tillsattes den 30 december 1971 en särskild affärstidsnämnd. Den har till uppgift att följa utvecklingen av affärstiderna och att undersöka verkningarna för konsumenter och handelsanställda av det friare öppethållande i detaljhandeln, som affärstidsregleringens slopande möjliggör. Enligt vad jag erfarit har nämnden satt i gång olika undersökningar för att klarlägga dessa förhållanden. Inom Handelsanställdas förbund har bildats ett betydande antal olika affärstidskommittéer, som fortlöpande kan förse nämnden med ytterligare material. Jag vill avvakta resultat av nämndens arbete innan jag drar några slutsatser om verkningarna av de fria affärstiderna.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min enkla fråga. Det är riktigt att frågan närmast föranleddes av den reklamverksamhet som bedrivs av olika butiker, i första hand av de stora butikskedjorna i samband med annonseringen om söndagsöppet. Genom olika erbjudanden söker butikerna locka kunder med allt från uppträdande av kända artister till söndagskaffe eller s.k. gratis presenter av olika slag vid köp av vissa varor. Konkurrensen om kundunderlaget, som är begränsat, var en av de frågor som behandlades i samband med frågan om slopandet av affärstidslagen. Varningar förekom från oss motståndare till slopandet av lagen om vad som skulle bli följden: ett ökat utbud av olika jippon för att motivera öppethållandet. Nödvändigheten av publiklockande anordningar visar att behovet av ett ökat öppethållande inte fanns. Det finns också affärer som reagerat mot sättet att locka kunder och som konstaterat att detta kommer att innebära dyrare varor för samtliga kunder. 16 stora affärer i Göteborg har i en annons gått till angrepp mot söndagsöppet. Det finns affärsmän som säger, att om de fördyrade kostnaderna för söndagsöppet skall täckas in är det motiverat med en prishöjning av 25 procent på de varor som säljs under dessa dagar. Handelsanställdas Förbunds Göteborgsavdelning stöder de 16 butikernas aktion. På sitt årsmöte beslöt man om en hemställan till handelsministern om återinförandet av en lag mot söndagsöppet. Man tycker inte det är rättvist att de som handlar på de traditionella affärstiderna skall vara med och betala de prishöjningar som är en direkt följd av ökade kostnader för söndagsöppet, kostnader som inte blir mindre genom den av mig påtalade reklamen. Helsidesannonser kostar stora pengar, och att artisterna inte uppträder gratis kan konstateras i taxeringskalendern. Värmepapiljotter, kemtvätt, speloch målarböcker samt presenter för hela familjen som utlovas i en enda annons kostar också pengar. Vem får då betala de kostnaderna? Jag vill ställa en direkt fråga till handelsministern: I vilka kalkyler kommer de kostnaderna in? Blir det inte slutligen konsumenterna som i priset på nödvändighetsvaror får betala för varor och underhållning som de aldrig bett om? När kan man vänta besked om en omprövning av de fria affärstiderna, som handelsministern lovat om friheten missbrukas?
Herr talman! De utredningar som affärstidsnämnden fått i uppdrag att göra pågår för närvarande. Vi väntar de första resultaten i maj månad. Dessa kommer i första hand att ge ett besked om frekvensen av öppethållande, under vilka tider man har haft öppet, vilka konsekvenser öppethållandet har fått för de affärsanställdas arbetsförhållanden, arbetstider osv. Detta är ett första steg i det undersökningsarbete som nämnden bedriver. Huruvida det är av sådant slag att det kommer att föranleda någon omprövning av beslutet kan jag inte uttala mig om i dag.

Det jag genom iakttagelser av ungefär samma slag som fru Nordlander har kunnat se är att en hel del av öppethållandet har tagit formen av något som betänkligt liknar marknadsgyckel. Jag kan bara uttrycka den förhoppningen att handelns utövare nyktrar till och inser att det i första hand är konsumenternas intressen de har att betjäna, att ett friare öppethållande bör inordnas under den målsätt ningen och inte vara uttryck för en tillfällighetsbetonad, kortsiktig konkurrens av det slag som nu har utvecklats.
Herr talman! Jag är tillfredsställd med den deklaration handelsministern här har gjort. Vid det stora möte i Göteborg om affärstiderna, där handelsministern också var närvarande, erkändes bl.a. från Konsum att man höll söndagsöppet av konkurrensskäl och att man lockade med lägre priser och gratis bilparkering. Detta granskas nu av affärstidsnämnden. Handelsministern sade vid samma möte att denna affärstidsnämnd kan komma att spela en större roll än man kanske tänkt sig. Då får vi väl hoppas att den också erhåller de befogenheter som behövs. De handelsanställda tycker att detta med söndagsöppet redan har urartat och att företagen tänker främst på profiten och inte på konsumenternas service. I prisoch kartellnämndens redovisning om prisutvecklingen under första kvartalet 1972 kan man se att handelns marginaler på livsmedel ökade med 6 å 7 procent, dubbelt så mycket som leverantörsprishöjningen. Sammanfattningsvis sägs att beträffande prisoch marginalutvecklingen under första kvartalet 1972 konstateras att prishöjningarna på dagligvaruområdet blivit högre än som på förhand kunnat beräknas med utgångspunkt i jordbruksavtalets bestämmelser, löneavtalens genomslag etc. Är det de ökade kostnaderna för söndagsöppet som ger detta utslag i prisutvecklingen? Det är väl något som man kan befara.
Herr talman! Jag tror att fru Nordlander drar något väl svepande slutsatser av faktorerna bakom prisutvecklingen under första kvartalet i år. Att hitta ett samband mellan ett ökat öppethållande och prisutvecklingen under den här tiden blir nog svårt. Man måste komma ihåg att trots allt är det bara en minoritet av landets livsmedelsaffärer som över huvud taget har ökat sitt öppethållande. Jag har inte några definitiva siffror, men ett visst preliminärt material visar att inom livsmedelshandeln är det fortfarande bara en bråkdel som har söndagsöppet. Skall vi hitta orsakerna till prisutvecklingen tror jag alltså att vi får gå på annat håll än till det ökade öppethållandet. Men jag reserverar mig för de analyser som kan komma att göras och de slutsatser som kan komma att dras av affärstidsnämnden. När det gäller nämndens befogenheter är de helt klara, nämligen att till regeringen komma fram med de förslag som nämnden anser föranleds av de undersökningar och bedömningar som den gör. Sedan är det regeringens och så småningom riksdagens sak att ta ställning till om någon form av ingripande skall ske.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat om jag anser de under det första kvartalet i år fortsatta prisstegringarna, särskilt på livsmedel, motivera en förnyad tillämpning av prisregleringslagen och införandet av allmänt prisstopp. Enligt prisoch kartellnämndens undersökningar steg konsumentprisnivån under det första kvartalet i år med 1,9 procent. Av denna höjning hänför sig 1,1 procentenheter till livsmedlen. Huvudparten av prisstegringarna har orsakats av kostnadsökningar, främst höjda löner och höjda priser till landets jordbrukare. Men dessutom har, i varje fall på vissa varuområden, marginalerna stigit mer än vad som kan förklaras av kostnadsökningarna. Regeringen har vid upprepade tillfällen förklarat att vissa prisökningar som är resultat av löneavtalen och jordbruksöverenskommelsen är ofrånkomliga och måste accepteras. Höjningar därutöver kan aktualisera nya ingripanden för att kontrollera prisutvecklingen. De marginalhöjningar, som hittills kunnat konstateras, har inte haft sådan storlek och omfattning att ett allmänt prisstopp ter sig aktuellt. Den fortsatta utvecklingen kommer emellertid att följas mycket uppmärksamt från regeringens sida. För att ingripanden i priskontrollerande syfte skall kunna undvikas, bör näringslivet i eget intresse visa största möjliga återhållsamhet i sin fortsatta prispolitik.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö säger att försök måste göras att stoppa prisstegringarna. Men då måste man först göra klart för sig vad det är som ligger bakom prisutvecklingen. Herr Werner använder en formulering som innebär att kapitalägarna tillsammans med regeringen höjer priserna. Men eftersom det är livsmedelspriserna som framför allt bekymrar herr Werner, borde han rimligtvis också ta med landets jordbrukare och deras organisationer.

Alternativet är att säga till företagen att de får lägga ner verksamheten, om de inte förmår hålla sig inom den ram som angivits för priserna. I ett skede där vi skall genomföra resultatet av en löneuppgörelse och infria riksdagens beslut beträffande jordbrukspriserna kan följaktligen ingen ta på sig ansvaret för att detta motverkas genom ett prisstopp, eftersom det i så fall blir fråga om att riva upp de avtal och överenskommelser som orsakar kostnadsökningarna. Det är den ena sidan. Den andra är att under de första månaderna i år har det på vissa varuområden skett höjningar därutöver. Dem har vi noterat. Vi har också konstaterat att prisoch kartellnämnden har en oavlåtlig kontakt med de organisationer, kedjor och företag det gäller för att resonera om skäligheten bakom prishöjningarna. De resonemangen fortsätter. Men vi måste också säga oss att med den omfattning som detta hittills har tagit är det icke motivering för ett allmänt prisstopp, som ju dessutom skulle behöva skötas på ett sådant sätt att de ofrånkomliga kostnadsökningarna skulle slå igenom i priserna.

Herr talman! Jag tror inte att herr Werner i Tyresö skall hysa någon tvekan om att vi fuller väl har begripit och fått mycket handgripligt kontakt med den folkopinion som vänder sig mot prisstegringarna. Vad frågan gäller är: Med vilka medel kan vi begränsa prisstegringarna till det som är absolut ofrånkomligt? Det vore att allvarligt bedra svenska folket, om vi sade att vi genom ett prisstopp nu kan göra slut på prisstegringarna och kanske vända dem i sin motsats, åstadkomma prissänkningar. Nu lät herr Werner i sitt senaste uppträdande här något mera försiktig i sina formuleringar om vad man kan uträtta med ett prisstopp, och det kanske kan avspeglas i fortsättningen, när kommunisterna yrkar på sådana ingripanden. Mina erfarenheter är att under vissa förutsättningar, framför allt de förutsättningar som rådde mellan augusti 1970 fram till mitten av 1971, kunde vi hålla prisnivån oförändrad med prisstoppet som främsta medel. Då fungerade det. Men därefter då skulle resultatet av löneuppgörelsen betalas och resultatet av överenskommelsen med jordbrukarna betalas. Och då kunde vi inte bortse från ofrånkomliga kostnadsökningar. I den situationen är vi också i dag. Aktiviteten har emellertid inte upphört på det här området. Tvärtom, prisoch kartellnämnden befinner sig i nästan dagliga resonemang med de organisationer och företag som är verksamma på området, och insatser prövas för att se på vilka vägar man skall få till stånd en tillräcklig grad av återhållsamhet.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 11 är fogad en reservation vid punkten 3 som innebär att en nedsättning av avgiften för TV-mottagare bör tillämpas för de områden som ej är utbyggda för TV 2. Det kan ju vara av intresse att få se vilka dessa områden är och, herr talman, med en väktmästares benägna hjälp och om storbildsprojektorn det vill — och det vill den tydligen — skall jag visa vilka områden det gäller. : Vi ser här på bilden att det gäller området mellan den streckade linjen och norska gränsen. Om vi redan börjar nere i Filipstadsområdet och går nordväst över norra Klarälvsdalen är det även fråga om områden i Dalarna, främst Idre socken och delar av Särna. Vi ser också på bilden att TV 2-nätet inte är utbyggt i de västra delarna av Jämtland och Härjedalen, bl.a. gäller detta hela Frostvikens kommun. I Västerbottens och Norrbottens län är det de västra delarna och vidare är det vissa delar av Tornedalen som inte har TV 2. Av kartbilden har ni alltså sett att det är avgränsade geografiska områden det gäller. Att i dessa relativt klart markerade områden kunna genomföra en avgiftsdifferentiering är realistiskt utan några större merkostnader för administrationen. Som en parentes kan nämnas att olika mottagningsförhållanden naturligtvis föreligger på grund av topografin, men de problemen möter vi överallt i vårt land, även i de områden som är utbyggda för TV 2. I dessa områden och i områden med s.k. vita fläckar kommer undan för undan kompletteringar med slavsändare. Med de TV 2-stationer som färdigställts innevarande budgetår finns sammanlagt 52 större och 36 mindre stationer. Mottagningsmöjligheter beräknas då erhållas för ca 97,5 procent av befolkningen enligt dagsfärska uppgifter från televerket. Om vi antar att licenserna fördelar sig jämnt över landet skulle det finnas ca 50 000 TV-abonnenter i områden som "inte täcks av TV 2-nätet. De nämnda TV-abonnenterna, som uteslutande bor i glesbygder, får betala avgift för en samhällsservice som de inte erhåller. Jag skall inte här gå närmare in på rättviseaspekterna — dem kommer herr Nisser och herr Olsson i Sundsvall att beröra. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkten 3 i kulturutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har redogjort för i vilka geografiska områden det föreligger svårigheter att ta emot TV 2, och jag skall: med några ord behandla rättviseproblemet i vad gäller licensavgifterna. Om några år beräknar man alltså att den del av svenska folket som inte kommer att kunna se TV 2 kommer att uppgå till mellan en halv och en procent. Det rör sig alltså om ca 60 000 människor, eller i runt tal 20 000 abonnenter. Det är inte särskilt många, och åtskilliga av dem bor som vi har sett i sådana glesbygder där det skulle vara alltför ocekonomiskt att bygga särskilda sändare. Dessa 20 000 abonnenter kommer sålunda aldrig att få se TV 2. Men likväl måste de betala avgifter som om de hade möjlighet att se även sändningarna över denna kanal. Det är väl, milt sagt, en betalningsoch affärsmetod som torde gränsa till det sublima i fråga om originalitet. Det bekymmersamma är väl inte främst pengarna — även om det i framtiden kanske kommer att röra sig om några hundralappar, vilket för åtskilliga människor är en inte oansenlig summa — utan det är principen som är felaktig. Man tvingas alltså betala för en tjänst som man bara kan utnyttja till hälften. Denna princip kan inte anses rättvis. Jag förmodar att om man skulle applicera den på något annat område skulle de flesta människor reagera mycket skarpt. Antag exempelvis att en person som köper ett halvt kilo kaffe tvingas betala för ett kilo bara för att det dels råkar finnas förpackningar om ett kilo, dels blir mycket enklare för handelsmannen vid prissättningen. Handelsmännen skulle nog tjäna på det, men husmödrarna skulle låta höra av sig på ett sätt som skulle få Skärholmsfruarna att framstå som viskande andeväsen. Man kan alltså tankemässigt föra över denna kufiska princip som gäller TV-licensavgifterna till andra områden, men det blir ingen rättvisa för det. Och orättvisan blir heller inte mindre av att det endast är ca 20 000 abonnenter som utsätts för denna form av prispolitik. Det minsta man kan begära är att den som betalar för en vara eller tjänst får full valuta för pengarna. En differentierad TV-avgift vore i detta fall helt korrekt. Rättvisekravet får inte åsidosättas bara för att det kanske medför ett visst besvär eller en viss kostnad att få det ur världen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkten 3 i kulturutskottets betänkande nr 11.